Herr talman! Jag är tacksam för att debatten nu kommer in i ett lugnare hjulspår. Med tillfredsställelse noterar jag att Carl Lidbom nu säger att vi inte har uttalat oss annat än fördömande om apartheidpolitiken. Det är riktigt, och det är bra att Carl Lidbom säger det, även om han därmed dementerar vad han själv — i hastigheten, förmodar jag — råkade låta undfalla sig för en tid sedan. Sedan var det fråga om tolkning av FN-stadgan. Jag har faktiskt icke den mening Carl Lidbom påstår att jag skulle ha, att ett land icke har rätt till ensidiga åtgärder mot en nation. Det har det absolut. Vi har rätt att avbryta förbindelserna med vilken stat vi vill och ta konsekvenserna av det. Att jämföra Förenta staternas agerande i Iranfrågan med detta är naturligtvis icke tillämpligt, för stormakterna underkastar sig, som herr Lidbom mycket väl vet, inte regler som gäller för oss andra. Quod licet Iovi, non licet bovi. Den regeln gäller inte minst för stormaktspolitiken. Vi skall inte vidta sanktioner eller sanktionsliknande åtgärder samtidigt som vi begär åtgärder för samma sak inom FN-stadgans ram. Att gå över till enskilda åtgärder om vi inte har framgång där tycker jag är felaktigt och strider mot vår hållning, som den borde vara enligt FN-stadgan. Carl Lidbom säger också att detta är det enda undantaget och att det aldrig kommer att bli något mer. Vad vet Carl Lidbom om det? Fler krav på undantag kan resas från annat håll. Det är tyvärr inget som säger att politiken i Sydafrika blir en isolerad företeelse i världshistorien, men låt oss hoppas det. Det finns andra konflikter som kan bli lika pressande och där det kanske ligger mer i stormakts intresse att få anslutning från en liten, relativt försvarslös stat. Jag tror också att den svenska regeringen i framtiden, vilken regering som än sitter, skall ha kurage, och jag hoppas på det. Men jag vill inte utesluta situationer där vår ställning hade varit bättre om vi hållit fast vid den princip vi en gång lanserat och som vi säger oss tillämpa i stället för att göra undantag från den i det här fallet.

Herr talman! Centerpartiets inställning till apartheidpolitiken och situationen i Sydafrika är mycket väl känd. Jag kant.ex. hänvisa till Karin Söders handlande som svensk utrikesminister mellan åren 1976 och 1978. Mot den bakgrunden hade vi inte bedömt det nödvändigt att stå här i talarstolen och upprepa dessa välkända synpunkter från centerpartiets sida. Men eftersom Mats Hellström för en stund sedan ansåg att det skulle försvaga den manifestation mot Sydafrika som den här debatten utgör om inte centern deltar måste jag bekräfta att vi har kvar vår uppfattning när det gäller Sydafrika. Vi kommer alltså även i fortsättningen att arbeta för en aktiv svensk politik mot Sydafrika och apartheidregimen. Den politiken skall innehålla ett stöd till befrielserörelser och till frontstater. Den skall innehålla påtryckningar mot apartheidregimen i Sydafrika, såväl internationella som svenska. Låt mig slå fast att det råder en mycket bred uppslutning här i kammaren kring den aktiva politik gentemot Sydafrika som Sverige för.

Herr talman! Under torsdagens regionalpolitiska debatt ägnades av naturliga skäl stor del av tiden åt särskilda ekonomiska stödinsatser på skilda orter och i utsatta regioner. Vi är några moderata motionärer som i motion 1468 tagit upp frågan om utvecklingen på landsbygden och hur man skall kunna undvika behovet av kommande kostsamma ekonomiska samhällsinsatser genom att skapa möjlighet för en naturlig utveckling på landsbygden. Vi menar att det behövs en helhetsbedömning när det gäller att lösa de problem som ganska generellt förekommer beträffande stora delar av landsbygden utanför våra tätorter. Vi har också pekat på att speciella sektorsintressen oftast kan motverka syftet med en positiv utveckling på landsbygden totalt sett. Förslaget att man inom ramen för ett landsbygdspolitiskt program skulle kunna få fram denna helhetsbedömning avvisas av utskottet. Enligt utskottets uppfattning täcker länsplaneringen in frågor av detta slag. Man anser det bäst att inom ramen för denna gällande ordning aktualisera landsbygdsproblemen generellt. Som tidigare angetts i debatten pågår arbetet med Länsplanering 80, och jag förväntar mig att utskottet i samband med den slutliga bedömningen av denna planeringsomgång också tar hänsyn till de problem vi pekat på i motionen. Låt mig dock, herr talman, helt kort beröra några aktuella frågor. Jag börjar med bebyggelseutvecklingen. Beträffande bebyggelsen ute på landsbygden görs i dag olika bedömningar i kommunerna när det gäller tillkommande bebyggelse, beroende på majoritetens uppfattning i dessa frågor. Många unga barnfamiljer har blivit vägrade byggnadslov och därmed också förvägrats möjligheten att bosätta sig på landet. Samtidigt har man utrett frågor om samhälleliga stödinsatser för att klara normal glesbygdsservice, beroende på ett vikande befolkningsunderlag. Genom en generösare syn på tillkommande bebyggelse utanför planlagda områden skulle automatiskt problemet med ett nödvändigt befolkningsun derlag lösas. Detta skulle i sin tur innebära attt.ex. lanthandeln kunde drivas vidare utan speciellt samhällsstöd, att de mindre skolenheterna kunde bevaras i ökad omfattning och att de sociala kontakterna mellan generationerna bättre skulle kunna upprätthållas. Genom en sådan normal utveckling skulle också behovet av särskilda styrda samhällsinsatser minska på skilda områden. Det finns vidare anledning understryka att medelåldern på landsbygden är förhållandevis hög. Detta gäller även dem som är verksamma inom lantbruket och skogsbruket. I Jönköpings län, där ca 80 26 av jorden brukas i form av familjejordbruk, är medelåldern ca 53 år. Vi står således inför en ganska omfattande generationsväxling inom de areella näringarna, och denna generationsväxling kan få mycket negativa konsekvenser för det agrara kulturlandskapet om inte en yngre generation får möjlighet att på rimliga villkor fortsätta med verksamheten inom jordoch skogsbruket. Därmed kommer också sysselsättningen i stort på landsbygden att påverkas. I samband med jordoch skogsbruket och de tunga transporter som dessa näringar medför finns det också anledning att peka på vilken regionalpolitisk betydelse vägnätet i glesbygderna har. Trots gjorda satsningar finns det fortfarande omfattande glesbygdsområden där en låg vägstandard är hämmande för verksamheten och utvecklingen. En bedömning beträffande ytterligare omfördelning av befintliga resurser till förmån för de mindre vägarna skulle här vara på sin plats, sett ur total landsbygdssynpunkt. Herr talman! Här finns åtskilliga andra exempel, men jag skall inte ytterligare argumentera i sak, utan jag utgår ifrån att frågorna, i enlighet med vad utskottet anfört, kan bedömas inom ramen för kommande länsplanering. Vad jag då främst tänker på är just den helhetsbedömning av landsbygdsfrågorna som vi i motionen efterlyser och som kan förebygga behovet av kommande kostsamma insatser från samhällets sida. Jag har, herr talman, från denna utgångspunkt inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har sagts tidigare i den debatt beträffande arbetsmarknadsutskottets betänkanden nr 23 och 29 som nu är i gång igen att vi när vi i riksdagen behandlar regionalpolitiken och den regionala utvecklingen ges tillfälle att lufta de lokala bekymren. Sådana har vi ju litet till mans, och det är sannerligen inte små problem vi har att brottas med när det gäller utveckling och sysselsättning i de olika regionerna. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas motion nr 735 som har inlämnats av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Malmö. Syftet med motionen är att åstadkomma insatser för att främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i Malmöregionen. Det är sant att Malmöregionen under 1960-talet hade en kraftig expansion, och den har på något sätt legat oss i fatet när vi nu under rätt många år har försökt att uppmärksamma det övriga Sverige på våra problem. Det är väl egentligen först under senare tid som vi har fått ett visst gehör för att våra problem i Malmöregionen är bekymmersamma. Viharf. n. nära 4 000 arbetslösa i Malmö, och jag tycker att utskottet är väl optimistiskt när det i sitt betäkande konstaterar att arbetsmarknadsläget har ljusnat i Malmöhus län under de senaste månaderna. Tvärtom är det mycket mörka moln som drar fram mot Malmö och Landskrona. Om regeringens proposition beträffande varven går igenom, innebär det att 1 800 arbetare och tjänstemän på Kockums Varv avskedas. Men inte nog med det: i praktiken betyder varvspropositionen att varvet förr eller senare tvingas lägga ned sin verksamhet. Därför ställer jag min förhoppning till att de borgerliga riksdagsledamöterna från Malmö verkligen ställer upp för Kockums Varv den 5 juni, så att varvet får resurser och kan fortleva — annars blir det nära nog katastrof för Malmö. Utskottet har, när det talar om att arbetsmarknadsläget i Malmöhus län har ljusnat, som intäkt för detta tagit att antalet lediga platser f. n. är större än antalet kvarstående arbetslösa. Utskottet säger bl.a. att det råder brist på verkstadsarbetare. Uttalandet är i viss mån riktigt när det gäller hela Malmöhus län, men för Malmös vidkommande förhåller det sig något annorlunda. Jag vill gärna nämna att i mars månad fanns i Malmö mer än dubbelt så många sökande som lediga platser inom tillverkningsindustrin. Det är också vanskligt att göra jämförelser mellan antalet lediga platser och antalet arbetslösa, därför att i realiteten är bilden något mera komplicerad. I varje redovisad yrkeskategori finns det ju flera olika kompetensområden. En arbetslös verkstadsarbetare t.ex. kan därför ha svårt att finna ett passande arbete bland de lediga platserna i den gruppen. En statistisk uppgift som klart visar tillbakagången i Malmö är att antalet sysselsatta i industrin under 1970-talet har minskat med inte mindre än 19 96.

Jag tycker att förslaget är riktigt, och jag stöder den socialdemokratiska reservationen 4 vid betänkande nr 23, vilken utöver de nämnda insatserna innebär ytterligare insatser i Värmlands län. Men jag kan ändå inte låta bli att nämna att då jag har studerat arbetsmarknadsutskottets utmärkta tabeller i bil. 2 vid det nyssnämnda betänkandet har jag funnit att arbetslösheten för Värmlands län, i genomsnitt för hela länet, 1979 var 3,1 26. För Malmö redovisas i arbetsmarknadsutskottets betänkande att arbetslösheten i Malmö 1979 var densamma som för Värmlands län — 3,1 20. Naturligtvis haltar jämförelsen, men jag vill ändå säga att för den som är arbetslös i Malmö år efter år känns det lika ohyggligt som för den som är arbetslös och bor i någon annan del av landet. Det är därför som vi motionärer menar att det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med sysselsättningsproblemen i Malmöområdet. Vi tror att förslag till sysselsättningspolitiska program för detta område måste utarbetas snarast. Det behövs en teknisk och ekonomisk kartläggning av möjligheten att stimulera och utveckla industriellt samarbete mellan företag i Malmöområdets tre största industribranscher — verkstad, kemi och livsmedel. En sådan sysselsättningsplanering bör också bl.a. ta sikte på en samordnad utbildning, kunskapsspridning och forskning kring industrins marknadskontakter och marknadsutveckling i EG:s norra marknadsområde. Malmö ligger ju nära kontinenten, och vi tror att ett speciellt intresse bör ägnas åt att Malmö får möjligheter att utveckla de unika fördelar som finns när det gäller de stora exportmarknaderna på kontinenten. Jag tror att detta skulle komma hela landet till godo genom en ökad export. Men nu är det tydligen på det sättet att utskottet är ganska kallhamrat när det gäller statlig medverkan till utvecklingen i Malmöregionen. Utskottet menar att det är länsstyrelsens uppgift att klara planeringen. För min del tror jag emellertid att det krävs en ordentlig samordning av statliga, regionala och kommunala insatser för att på ett riktigt sätt och så snabbt som möjligt utveckla regionen. Men låt så vara — jag har i dag inget yrkande. Motionen får ses som ett försök att vinna förståelse för våra besvärligheter i Malmöregionen. Denna gång har vi inte vunnit något uttalat stöd från arbetsmarknadsutskottet för våra idéer. Jag kan därför inte utesluta att vi återkommer med motioner och förslag till åtgärder i sysselsättningsfrämjande syfte framöver. Just nu finns väl ingen annan möjlighet än att sätta förhoppningarna till länsstyrelsen och vänta och se vad den förmår när det gäller att åstadkomma en åtgärdsinriktad länsplanering för Malmöhus län.

Herr talman! I den motion, nr 1465, som undertecknats av samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skåne, yrkas bl.a. på en särskild näringspolitisk kommitté för Skåne, med länsvisa arbetsgrupper. Vi har i motionen beskrivit problemen inom de två Skånelänens näringsliv, och jag skall inte nu upprepa vad som sagts i motionen. Men låt mig erinra om att den snabba tillväxt som under 1950 och 1960-talen kännetecknade särskilt Malmöhus län inte numera är för handen. Befolkningstillväxten har under 1970-talet endast svarat emot landets genomsnittliga befolkningstillväxt. Skåne kan man alltså säga är ett Sverige i miniatyr — även i så måtto att det bakom genomsnittet finns områden som stagnerat eller gått tillbaka och där regionalpolitiska åtgärder är väl motiverade. Arbetslösheten ligger — om jag alltjämt håller mig till Malmöhus län — mer än 15 96 över landets genomsnitt och har faktiskt gjort det under de senaste tre fyra åren. Ungdomsarbetslösheten har sin motsvarighet endast i ett fåtal andra län. 4-5 26 av de unga går utan jobb månad efter månad. De förlorar tron på sig själva och också på det samhälle som de växt upp i. Som framgår av det intressanta materialet i utskottsbetänkandet är emellertid arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet för arbetsmarknadsutbildning mycket ringa i Skåne. Av befolkningen mellan 16 och 64 år är i Malmöhus län bara 0,3 20 och i Kristianstads län 0,4 90 i arbetsmarknadsutbildning. Det är faktiskt bara Stockholm — som har en mycket lägre arbetslöshetssiffra för ungdomen — som har ett tal som är jämförligt eller t.o.m. något lägre än det som gäller för Malmöhus län. Med hänsyn särskilt till den stora ungdomsarbetslösheten är det nödvändigt att denna utbildning utvidgas i Skåne. Som vi alla känner till — och som också Eric Jönsson nyligen har erinrat om — står vi i Skåne inför fortsatta svåra påfrestningar. Flera industrier har varslat om personalinskränkningar, och de två stora varven står inför nedläggningshot resp. stark reducering av personalen. Tusentals varvsarbetare i Malmö och Landskrona har redan fått lämna sina jobb. Och även om nu Öresundsvarvet kan räddas -— vilket jag tror att alla människor i Skåne önskar och hoppas — blir det ändå, det skall vi komma ihåg, 2 000-2 500 som under den närmaste tiden får sluta sina arbeten. Även andra näringar dras med problem, men jag skall nöja mig med att konstatera att arbetsmarknaden i Skåne, som redan är svag, kommer att bli ännu sämre framöver — tyvärr. Jag skall i stället här ta upp en principiell fråga som jag tycker det är ganska angeläget att få belyst. På sina håll hävdas det att det skulle vara ofint och föga rekommenderande för en riksdagsman att tala om de bekymmer som finns i hemorten och i den egna valkretsen. Jag har aldrig förstått den upphöjda filosofi som förutsätter att en riksdagsledamot skall frigöra sig från alla gruppintressen och utplåna intresset för den bygd som vederbörande representerar. Varför har vi i så fall ett valsystem som utgår från att riksdagen skall ha en geografiskt allsidig sammansättning? Jag har som många av er andra haft tillfälle att läsa tidningar under helgen. En del kommentarer har anknutit till både den regionalpolitiska debatt som vi har haft här och riksdagens arbete över huvud taget under den här sessionen. I söndagens Svenska Dagbladet läste jag en artikel som var skriven av signaturen Mr G. — jag förmodar att det är chefredaktören själv som har hållit i pennan. Den var rubricerad Livet i riksdagen. Chefredaktören konstaterade: ”Somliga riksdagsmän har utmärkt sig mer än andra under den gångna säsongen. Nu senast har två folkpartister utmärkt sig för dåligt omdöme; det är en nästan oslagbar metod för den som vill skaffa sig extra publicitet.” Nu senast heter det alltså, och man kan därför ganska väl förstå vad redaktören menar. Finns det dåligt omdöme i detta sammanhang, är det sannerligen hos den redaktör som skriver på detta sätt.

Beskyllningen är oförskämd och därtill en kränkning av den suveränitet som riksdagsledamoten har rätt till i sin utövning av riksdagsmannauppdraget. Det finns inte i våra grundlagar någon knäsatt partidisciplin eller andra lojaliteter som man skall behöva böja sig för. Och gudskelov för det. Riksdagsmannen har att göra sina egna bedömningar och handla därefter. Gunnar Fredriksson — den nyss avgångne chefredaktören — behandlade i lördags i Aftonbladet också den sockenpolitik som det har talats om just i anslutning till den regionalpolitiska debatten. Men han hade ett helt annat grepp på frågan. Han skrev: ”Kanske Stockholm också är en by, Sverige också en socken. Fråga mig inte vad Europa består av för särintressen.

Vi har i Skåne, som jag redan har nämnt, en alldeles för liten andel av arbetsmarknadsutbildningen. Det är vår förhoppning att de ansvariga observerar detta förhållande och rättar till det. Även om vi får en mjukare behandling av varvspropositionen än regeringen önskar, kommer vi i Skåne att ställas inför problem att omskola en stor del av arbetskraften. Det kommer att medföra större problem än vi någonsin har haft. Tusentals människor i Malmö, Landskrona och många andra kommuner kommer att förlora sina jobb. De regionalpolitiska stödåtgärderna för dessa människor, som inte vill någonting annat än att få jobba och försörja sig, måste också bli beslutsamma och resoluta för att problemen skall kunna bemästras. Herr talman! Jag har liksom Eric Jönsson velat erinra om de aktuella arbetsmarknadspolitiska problemen i Skåne, men jag har inget yrkande att ställa.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas två motioner, 1979 80:1847 av Marianne Stålberg m.fl. socialdemokrater. Vi begär i motion 985, där mitt namn står först, en ändring i förordningen om regionalpolitiskt stöd, SFS 1979:632 och 812 12§, så att kommuner i stödområde 5 och 6 har möjligheter att bygga industrilokaler för uthyrning om högst 1 500 m? med statsbidrag på 55 resp. 70 Zo, även om kontrakt på Den 8 juni 1979 fattade riksdagen beslut om regionalpolitiskt stöd. Beslutet avsåg, som jag ser det, att öka möjligheterna för näringslivet i de delar av vårt land där detta har haft svårigheter att utvecklas. De nya formerna för det regionalpolitiska stödet har många förtjänster, men det finns också brister och skönhetsfläckar som det med mycket begränsade insatser från statens sida skulle kunna gå att rätta till. En sådan sak är det som aktualiserats i de angivna motionerna, nämligen stödet till byggande av kommunägda industrilokaler. Enligt de nu gällande författningarna, SFS 1979:632 och 812 12 §, kan till kommuner i stödområdena 4, 5 och 6 utgå stöd i form av avskrivningslån för byggande av mindre industrilokaler på mindre orter. Denna möjlighet är emellertid begränsad av några faktorer, som enligt mitt sätt att se på ett mycket olyckligt sätt begränsar möjligheterna att utnyttja stödet. En av dessa faktorer är kravet på att det skall finnas hyresgäster. I princip sKall kontrakt vara tecknat, och hyresgästen skall inte ha möjlighet att själv bygga. I dagens läge innebär detta krav det allvarligaste hindret för byggande av kommunala industrilokaler, och därigenom får det en starkt begränsande effekt på möjligheterna att utnyttja stödformen. För åtminstone stödområdena 5 och 6, dvs. det inre stödområdet, borde dessa krav helt slopas.

För att inget missbruk skall uppstå genom en uppluckring av bestämmelserna har vi motionärer begränsat oss till att föreslå att kommun skall få bygga lokaler om högst 1500 m? outhyrd yta. Utskottet besvarar motionerna genom att uttala att prövningen inte bör vara alltför restriktiv och menar att någon ytterligare åtgärd inte behövs.

Jag gör en positiv tolkning av utskottets skrivning och förutsätter alltså att de önskemål som framförts av oss motionärer blir tillgodosedda. Mot den bakgrunden nöjer jag mig i dag med vad utskottet anfört men återkommer självfallet, om detta inte ger avsedd effekt. Som avslutning vill jag framhålla betydelsen av ökade regionalpolitiska insatser för hela Kopparbergs län. Det måste till insatser i flera sammanhang, inte minst inom järnoch stålindustrin, för att minska verkningarna av vad som kommer att hända på gruvorterna. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! Kammarens debatter om regionalpolitiken brukar ju bli både långa och mångordiga. Den här debatten blir kanske något av ett rekord, eftersom vi fick avbryta den och ta pingstledigt innan den kunde fullföljas och vi kunde fatta beslut. Under mina år här i riksdagen tror jag inte att det har inträffat tidigare att man har firat pingst mitt uppe i en riksdagsdebatt. En och annan ledamot av kammaren har tydligen utgått ifrån att beslut i detta ärende skulle fattats i torsdags natt, och följden har bl.a. blivit att vissa tidningar ute i landet har meddelat sin läsekrets att beslutet om arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 redan är fattat. Det är naturligtvis otillfredsställande att medborgarna i landet blivit vilseledda på detta sätt. Inte så sällan kallar man riksdagens regionalpolitiska debatt för Hembygdens dag. Det kan kanske ligga något i detta, men jag vill nog protestera emot att detta uttryck används som något förklenande i sammanhanget och mot att man ger ett intryck av att vi enbart skulle uppträda som bypolitiker som har svårt att se någonting bakom den egna stugknuten. Det är ju ändå på det sättet att riksdagens beslut om riktlinjer för vår regionalpolitik skall utgå från målsättningen att erbjuda människor i olika regioner likvärdiga sysselsättningsmöjligheter. Man skall också kunna erbjuda medborgarna en likvärdig tillgång till social och kommersiell service samt en god miljö. Personligen tror jag att vi skulle dåligt fylla vår uppgift som valda ombud för våra län och regioner, om vi inte tog till vara möjligheten att i samband med riksdagens regionalpolitiska debatt föra fram de krav och synpunkter som vi anser vara väsentliga för att så långt möjligt uppfylla denna målsättning. Den första förutsättningen härför är emellertid att vi lyckas öka den totala sysselsättningen i landet, vilket de socialdemokratiska reservanterna framhåller i sin reservation nr 1 till utskottets betänkande. Vi kan tyvärr konstatera att den regionala obalansen har ökat under de borgerliga regeringarnas tid, och klyftorna mellan olika delar av landet har också ökat. Efter det att den tidigare utvecklingen nu vänt, bl.a. i Norrlandslänen, noterar vi hur flyttlassen på nytt drar söderut. De borgerliga regeringarna har uppenbarligen inte lyckats att vidmakthålla en regionalpolitik och en sysselsättningspolitik som klarar målsättningen då det gäller den regionala balansen. Ett mycket skrämmande exempel på detta, som flera talare varit inne på, är det Bohmanska försöket att utarma Norrlandslänen och Värmland på byggnadsarbetare. I stället för att ge dem jobb på hemorten skulle man locka dem till Stockholm med 15 000 kr. vardera. Dess bättre kommer väl riksdagen att avvisa detta försök, men jag måste säga att det är häpnadsväckande att centerpartistiska statsråd har kunnat ställa sig bakom ett sådant förslag. På s. 70 i betänkandet 23 säger de socialdemokratiska reservanterna följande, som jag livligt vill understryka: ”Sett ur ett regionalpolitiskt perspektiv blev konsekvensen att den tidigare utvecklingen mot bättre balans mellan landets olika delar avbröts. Strukturkriserna inom vissa branscher och regeringens oförmåga att angripa problemen skapade svårartade sysselsättningsproblem inom delar av landet där man tidigare haft ett relativt gynnsamt läge.” Jag tycker att det senare är just vad som har inträffat hemma i Skaraborgs län. Efter det att vi under många år har haft en stabil arbetsmarknad i länet med en hög och jämn sysselsättning i förhållande till andra delar av landet, dras vi nu med betydande problem på arbetsmarknaden. Vi har en hög ungdomsarbetslöshet, företag läggs ned eller halveras på löpande band. Särskilt kvinnorna har svårt att finna sysselsättning. Min egen hemkommun Töreboda har det särskilt problematiskt i dessa avseenden. Gör man en jämförelse visar det sig att det endast är några kommuner i det inre stödområdet som har sämre sysselsättningsfrekvens beträffande kvinnor än exempelvis Törebodas och Grästorps kommuner i Skaraborgs län. Länsstyrelsens underlag för Länsplanering 80 ger ett mått på sysselsättningsutvecklingen i Skaraborgs län. Därav framgår bl.a. att efter en kraftig höjning av industrisysselsättningen i länet mellan 1970 och 1975 på 9 Ze har antalet inom industrin sysselsatta minskat med närmare 2 000 mellan 1976 och 1979. Enligt min mening är detta ett resultat av den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Den borgerliga regeringen har genom en rad åtstramningsåtgärder, riktade mot löntagarna och hushållen, pressat tillbaka köpkraften. Detta har då fått särskilda konsekvenser för industrin i Skaraborgs län, som till största delen är beroende av hemmamarknaden när det gäller avsättningen av produkterna. Detta gäller särskilt möbeloch byggnadsämnesindustrin, som svarar för en stor del av sysselsättningsutbudet i Skaraborgs län. I vår motion nr 732 har vi tagit upp dessa problem. Birgitta Johansson har tidigare i debatten berört motionen och dess innehåll, och jag kan instämma i de av henne framförda synpunkterna. Nu har emellertid följande inträffat, vilket jag inledningsvis berörde. Människorna i Skaraborgs län har av den borgerliga länspressen bibringats uppfattningen att riksdagen redan har fattat sitt beslut med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23. I de borgerliga tidningarna sägs att socialdemokraterna i riksdagen har gjort en helomvändning då det gäller Vanäsverken i Karlsborg och behovet av särskilda åtgärder och insatser för att trygga sysselsättningen på arbetsplatserna. I moderata Skaraborgs Läns Annonsblad, som under den senaste tiden har tagit monopol på att förfölja socialdemokrater, stod det bl.a. följande: ”En annan motion som kommer på tapeten i dag är nr 732, signerad Paul Jansson i Moholm m.fl., dvs. länets socialdemokratiska riksdagsmän. I den motionen tas bl.a. problemen för Luxor och Vanäsverken i Karlsborg upp och stödåtgärder begärs. Men Paul Jansson har ingen lycka med den här motionen heller — och den här gången får han inte gehör ens hos sina egna. Ett enhälligt arbetsmarknadsutskott avstyrker nämligen motio I den liberala tidningen Skövde Nyheter kan man läsa i en stor artikel fredagen den 23 maj: ”Ingen ny strid i riksdagen om Karlsborg. Socialdemokraterna i riksdagen gjorde på torsdagen helt om när det gäller stöd till Vanäsverken i Karlsborg. Vid den regionalpolitiska debatten nöjde sig partiet med de åtgärder som redan är vidtagna. Riksdagen fattade sitt beslut efter den här tidningens pressläggning.” Herr talman! Det sista kan jag hålla med om. Det har nämligen kommit ut två nummer av Skövde Nyheter sedan i torsdags, och ännu har det inte i det här sammanhanget fattats något beslut med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande. Det är verkligen att vara snabb i vändningarna, herr talman, att dra bestämda slutsatser av riksdagsbeslut innan de är fattade. Man undrar verkligen varifrån de borgerliga tidningarna i Skaraborgs län hämtar dessa bristfälliga informationer. Herr talman! Nu är det ju inte alls på det sättet att vi socialdemokrater här i riksdagen har gjort någon helomvändning då det gäller behovet av insatser för att trygga sysselsättningen vid Vanäsverken. Vi har i dag precis samma uppfattning som vi hade då vi röstade om näringsutskottets betänkande nr 36. Detta senare framgick med all önskvärd tydlighet av det inlägg som vår gruppledare Hans Gustafsson gjorde här i kammaren i torsdags kväll. Herr talman!

Jag yrkar bifall till detta särskilda yrkande och i övrigt till de

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Paul Jansson undrar jag med vem han för debatten. Han har vänt sig till några lokaltidningar, och jag konstaterar att dessa kan svara för sig själva. Den debatten kan lämpligen föras på insändarsidorna. Men jag vill ändå gärna begära ordet för att poängtera för Paul Jansson att den här debatten har visat att socialdemokraterna i utskottet ändå har ställt sig bakom vad som står på s. 58 och 59, vilket också bekräftades av Hans Gustafsson. Jag konstaterade också att Paul Jansson instämde i Hans Gustafssons anförande. Sedermera har också Birgitta Johansson redovisat synpunkter och inte haft något yrkande i debatten. Jag förstår inte vad som har inträffat i själva debatten som har gjort att Paul Jansson nu framställer ett helt annat yrkande än vad Birgitta Johansson tidigare har gjort.
Herr talman! Det är möjligen en skillnad, nämligen att om vi framställer motionsyrkanden i riksdagen försöker vi följa upp dem och se till att, så långt möjligt, riksdagen fattar sådana beslut som vi har yrkat på. Det är inte alltid, inte ens ofta, som detta lyckas, det skall medges. Men jag tycker att vårt ställningstagande borde ge större möjligheter till framgång än Sten Svenssons sätt att handla, när han i arbetsmarknadsutskottet är med om att yrka avslag på sina egna motioner. De motioner som moderaterna och centerpartisterna har väckt när det gäller länsfrågorna, och som Sten Svensson borde ha kunnat göra något åt när han själv sitter med i utskottet, de motionerna har han varit med om att yrka avslag på. Nu frågar Sten Svensson vem jag för debatten med. Jag vill gärna ta en debatt med Sten Svensson på det här området, men jag ville påvisa för kammarens ledamöter att man, genom att dra snabba slutsatser av vad som står i tidningarna, kan ha fått den uppfattningen att riksdagen redan har fattat beslut om de här betänkandena. Så är inte fallet. Och för att bemöta påståendet om att vi skulle ha gjort en helomvändning när det gäller Vanäsfrågan har jag alltså framställt detta särskilda yrkande inför kammaren.
Herr talman! I utskottet har vi pläderat för de motioner som har kommit från Skaraborgs län. Och beträffande planeringstalen kan vi konstatera att ett enhälligt utskott gör ett särskilt tillkännagivande med anledning av motionerna. Vad vidare beträffar motionen 323 står det på s. 58: ”Utskottet delar uppfattningen i motionen 323 att det är önskvärt med ökad vidareförädling inom livsmedelsindustrin i länet”.

Herr talman! Det är möjligt, men jag har inte accepterat det. Därför har jag framställt mitt särskilda yrkande. Vi får väl se vad voteringen resulterar i. Men jag tycker att det är rimligt att följa upp ett tidigare ställningstagande när det gäller Vanäsverken och behovet av nya sysselsättningstillfällen där. Jag skulle vilja rekommendera Sten Svensson att i dag ta del av vad tidningen Arbetet skriver — jag vet inte om han läser den tidningen — för där finns en ganska utförlig artikel om vad som händer i Vanäsverken. Av artikeln framgår att avskedandena där tydligen kommer att bli mer omfattande än man tidigare befarat. Då finns det ännu större anledning, såvitt jag förstår, att göra insatser för att klara dessa uppgifter. Sten Svensson säger att vi i utskottets skrivning har fått välvilliga omnämnanden av våra motioner. Ja, när det gäller den fråga om utvecklingen av förädlingsindustrin i Skaraborgs län som har tagits upp här tycker jag att det är bra. Det tog Arne Blomkvist och jag upp första gången i mitten av 1960-talet, men då fanns det ingen som helst förståelse för sådana synpunkter. Därför är det bra att dessa nu har kommit fram. Om vi tittar på slutsatserna i utskottsbetänkandet har vi bara att konstatera att utskottet förordar avslag på samtliga motioner som de borgerliga ledamöterna från Skaraborgs län har väckt. Sedan må det stå vad som helst i motiveringen. Utskottet avstyrker motionerna, något som jag som motionär inte nöjer mig med. Jag vill ha ett uttalande beträffande nödvändigheten av en satsning på alternativ produktion vid Vanäsverken, där problemen kommer att bli mycket stora.

Herr talman! Att vi över huvud taget för den här debatten om regionalpolitiken är ju ett belägg för att alla inser att vi inte kan överlåta åt marknadskrafterna att styra utvecklingen. Om vi menar allvar med att vi vill försöka få till stånd en jämnare fördelning av sysselsättningstillfällen över landet måste utvecklingen styras av samhället. Vi gjorde för något år sedan i Södermanlands län en utredning för att få något begrepp om hur framtiden kan komma att te sig när det gäller arbetstillfällen och ekonomisk utveckling med hänsyn tagen till den industristruktur som vi har i länet. Det var en utredning där såväl socialdemokraterna som de tre borgerliga partierna var representerade. Vi var samfällt överens om behovet av en aktiv näringsoch industripolitik från samhällets sida för att möta de strukturförändringar som väntar inom den sörmländska industrin. Vi såg faran för kapitalförstöring, misshushållning med väl utbildad arbetskraft och dåligt utnyttjande av redan gjorda omfattande samhällsinvesteringar, om inte samhällsekonomiska bedömningar i vidare mening fick bli vägledande för uppbyggnaden av vår framtida industristruktur. Vad som i det här sammanhanget oroar är att man på grund av den förbättrade konjunktur som verkstadsindustrin har haft under det senaste året, med ett bättre sysselsättningsläge som följd, tycks tro att problemen för länets framtid är ur världen. Detta kom senast till uttryck när arbetsmarknadsministern med hänvisning bl.a. till att arbetsmarknadssituationen i Södermanland förbättrats förklarade varför han lagt ned den arbetsgrupp för sysselsättningsfrågor som tillsattes med anledning av F 11:s nedläggning utan att någon kompensation för de förlorade arbetstillfällena redovisats. nu, tror att de problem för sysselsättningen som väntar i Södermanland är lösta, är man skrämmande dåligt underrättad. Jag är rädd för att vi i nästa konjunktursvacka kommer att få uppleva att problemen blir ännu mer markerade än de var för något år sedan. Vad som skapar problemen och oron för framtiden är nämligen att en stor del av arbetstillfällena i länet finns i industribranscher för vilka prognoserna är ogynnsamma. Vi vet att om man över huvud taget skall överleva i dessa branscher kommer det att ske en mekanisering och en automatisering som medför att en mängd arbetstillfällen förloras. Vi påvisade i vår utredning att länet å andra sidan vanligen inte får del av de arbetstillfällen som tillkommer i företagens mer kunskapsintensiva verksamheter. Södermanlands län är i hög grad fjärrstyrt i den meningen att företagen tillhör stora industrikoncerner, som inom länet har förlagt driftfunktionerna i tillverkningsledet men en förhållandevis liten del av sådana arbetstillfällen som hör hemma inom forskning, produktutveckling, marknadsföring, administration samt beslutsoch ledningsfunktioner. Dessa förläggs vanligtvis till huvudkontoren utanför länet. Det här får en rad konsekvenser för länets näringsliv i övrigt, med bl.a. lägre efterfrågan inom länet på olika typer av företagsservice och privata tjänster. Sammantaget innebär det att länet får en allt ensidigare arbetsmarknad med ett begränsat yrkesval, som tvingar ung arbetskraft med viss utbildning att flytta från länet. Detta innebär också att länets låglöneprofil förstärks, med konsekvenser för den kommunala ekonomin och serviceutbudet. Detta är inte ett fenomen som bara kommer att drabba Södermanlands län. Det här är ett led i den industriella utveckling som kommer att drabba stora delar av landet och många industrisamhällen. Jag ser framför mig risken för att vi kommer att få en geografisk segregation på arbetsmarknaden, där de kunskapsintensiva arbetstillfällena koncentreras till ett begränsat antal områden, medan landet i övrigt i hög grad får nöja sig med enklare arbetsuppgifter inom tillverkningsenheterna. Detta är en olycklig utveckling. Vi får ett land i ännu större social och ekonomisk obalans än f. n. Regeringen borde i tid uppmärksamma vad som sker och i samverkan med företag och fackliga organisationer analysera problemen och vidta åtgärder för att möta en sådan inte önskvärd utveckling. Vi måste få ut kunskapsintensiva arbetstillfällen till landets olika delar lika väl som vi kan behöva bevara industriarbetstillfällen i storstäderna. Det är angeläget för att vi skall få samhällen i bättre balans än vad som annars blir fallet. En sådan utveckling får vi inte till stånd om marknadskrafterna får spela fritt. Även i detta sammanhang skulle en fullmaktslag för etableringskontroll, som de socialdemokratiska reservanterna förordar, kunna spela en roll, inte minst som stöd i ryggen för de överläggningar som enligt min mening regeringen borde ha med näringslivet och de fackliga organisationerna omkring dessa problem. När det gäller att tillvarata i Södermanlands län befintliga resurser konstaterar vi att överstyrelsen för ekonomiskt försvar i sin utredning kommit fram till att Ceaverken i Strängnäs och tillverkningen där behövs, inte minst av beredskapsskäl. Vi utgår från att regeringen kommer till samma slutsats. Det är obegripligt att regeringen godtar att isotoptillverkningen i Studsvik med dess betydelse för sjukvården skall läggas ned. I praktiskt taget alla industrialiserade länder anses det angeläget att säkerställa en nationell försörjning med radioaktiva isotoper för medicinskt bruk. Regeringen bör ompröva sitt ställningstagande i denna fråga. Det måste vara ett intresse för landet att Studsvik utnyttjas och utvecklas som forskningscentrum. Genom att utnyttja Studsvik och förlägga pilotskolan till Nyköping kan bortfallet av de arbetstillfällen som F 11 gav bli mindre kännbart. Socialdemokraterna i Södermanland kan inte acceptera att regeringen nonchalerar tidigare utställda löften om att kompensera Nyköpings kommun och länet för bortfallet av F 11. Herr talman! Socialdemokraterna i Södermanland kräver också att länets industriella kapacitet utnyttjas genom en aktiv industrioch näringspolitik från samhällets sida. En liberal låtgåpolitik tryggar inte framtidens jobb och löser inga regionalpolitiska problem.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkanden nr 23 och 29, som vi i dag har att slutbehandla här i kammaren, har föranlett en både lång och ibland ganska intensiv debatt. Snart sagt hela landets olika problem har varit föremål för analys och debatt vid det här laget. Från Kalmar län har ingen talare hittills medverkat i debatten. Som motionär från Kalmar län ser jag mig, herr talman, ändå föranlåten att ta kammarens tid i anspråk några få minuter. I min motion, som har nummer 1813, har jag i korthet tagit upp sysselsättningsproblemen i länet. Förhållandena i Kalmar län bör vid det här laget vara väl kända för regeringen och de statliga myndigheter som är berörda av dessa frågor. Utskottet konstaterar också helt riktigt att ”länet som helhet haft en i stort sett oförändrad befolkning under 1970-talet. Inte mindre än sju kommuner har emellertid haft en negativ utveckling. Kommunerna Högsby och Vimmerby har tappat 6 96 av sin befolkning och Hultsfred hela 8 26. I Högsby kommun är därtill var fjärde invånare äldre än 64 år.” Ja, det här gäller inte bara under 1970-talet — under praktiskt taget hela 100 år har Kalmar län stått stilla befolkningsmässigt sett. Detta har sagts många gånger förut men måste upprepas så länge arbetstillfällen inte kan tillskapas inom länet för våra ungdomar. Jag vill ha klart utsagt att jag inte är av den uppfattningen att jag anser att ett län eller en region i allt väsentligt måste stöttas av staten. Men den statliga verksamheten ingår dock som en ganska stor del av vårt totala samhälle. Vad har då staten gjort och vad gör staten i nuläget för vårt län? Utskottet fastslår i sin skrivning att ”Kalmar län har den lägsta andelen statligt anställda av samtliga län. Det finns, som utskottet framhållit tidigare, anledning räkna med att decentraliseringsdelegationen uppmärksammar detta förhållande.” Ja, det hoppas vi också att decentraliseringsdelegationen kommer att göra. Herr talman! Det är denna skrivning jag gärna vill ha till protokollet. Vi har ständigt talat om effekterna av den nedläggning av statlig verksamhet i Kalmar som hittills varit ett faktum. Någon gång måste statsmakterna infria de förväntningar vi i länet har på alla positiva uttalanden och löften om ersättningssysselsättning i statlig regi. Ett exempel på sådant som skapar oro är att man nu befarar att en ytterligare datorisering av nummerbyrån inom televerket i Kalmar skall medföra att antalet tjänster kommer att minskas i stället för att ökas. Någonting sådant får inte ske. En annan statlig verksamhet är den civila pilotutbildningen. I höst skall vi få besked om huruvida denna utbildning — som är som skräddarsydd för Kalmar — kommer att placeras där eller gå oss förbi. Ja, vi kan givetvis fortfarande hoppas att vad som skrivs i utskottsbetänkandet av regeringen skall tas på allvar. Om ett län skall ha en ärlig chans att klara sig måste staten ta sin del av ansvaret — näringslivet kan inte ta hela ansvaret. Se till att Kalmar län blir ett genomsnittslän vad gäller statlig verksamhet, och vi kommer att slippa den befolkningsstruktur vi nu har! Exempel som Högsby kommun, där var fjärde invånare är över 64 år, måste försvinna ur statistiken. Redan den här veckan kan staten medverka till att Emsfors Bruk kan fortsätta sin verksamhet genom att gå över i ett nytt ägarförhållande. Därmed skulle ett helt samhälle få chansen att leva vidare. Avgörandet ligger i kanslihuset och hos Södra Skogsägarna. För en stund sedan fick jag besked om att industriministern har för avsikt att först måndagen den 9 juni lämna svar på en av mig ställd fråga om medverkan för att lösa Emsforsfrågan — detta trots att frågan ställdes den 21 maj, dvs. svaret kommer på snudd efter tre veckor. Detta måste betyda att om inte industriministern dessförinnan vidtager åtgärder som löser frågan om Emsfors Bruks fortsatta existens, så är allt hopp ute för bruket. Till sist, herr talman! Kalmar län behöver inte bli ett enda stort stödområde, men om så inte skall bli fallet behöver vi ett visst statligt engagemang, och det väntar vi fortfarande på.

Herr talman! Den här debatten har blivit långt utdragen. Jag har ändå dristat mig att begära ordet i anledning av dels den tidningsdebatt som har förts under hela vintern, dels den annonsering som har gjorts, nu senast i lördags. Man kan fråga sig: Vad syftar socialdemokraterna till med yrkandet om tidigareläggning av landstingsbyggen? Det kan knappast vara den omedel bara sysselsättningen för byggnadsarbetare. Vi har ju inte planer m.m. färdiga. Det kan knappast vara sysselsättningen för vårdpersonal. Och varför? Jo, den tidigareläggning som socialdemokraterna talar om är inte förberedd eller planerad av Värmlands landsting. Landstinget beslöt i slutet av november 1979 om flerårsplan för 1980-1984. Innan den socialdemokratiska motionen skrevs hade landstinget beslutat om byggnad av en del av de projekt som tagits upp i motionen. De projekten kommer enligt min mening i gång oavsett hur man agerar här i riksdagen. Med hänsyn till den tid planering, projektering, utbildning m.m. tar kan dessa knappast komma i gång tidigare. Jag skall citera några rader ur förvaltningsutskottets skrivelse till landstinget i höstas. Man säger där när det gäller personalplan för 1980-1984: ”Svårigheterna att rekrytera läkare till långtidssjukvård, allmän psykiatri, laboratoriespecialiteter och, i viss mån, allmänläkarvård försvårar en utveckling i enlighet med fastställda sjukvårdspolitiska mål och prioriteringar. Även i fråga om vissa kategorier sjuksköterskor råder obalans mellan behov och tillgång. Bristen på sjukgymnaster och arbetsterapeuter utgör ett visst hinder för en önskvärd utbyggnad av hemsjukvården och den öppna vården.” Vidare säger man i fråga om läkare: ”Vad avser läkare föreligger f n de största svårigheterna vid rekrytering till verksamhetsområden långtidssjukvård, allmän psykiatri, laboratoriespecialiteterna samt i viss mån allmänläkarvården. Rekrytering av läkare till långtidssjukvård och allmänpsykiatri kan komma att bli svår att klara i framtiden. Antalet läkare under fortsatt vidareutbildning inom dessa specialiteter är få. Detta kan komma att få allvarliga konsekvenser då man med nuvarande utbildningstakt riskerar en nettominskning av antalet specialister inom dessa verksamhetsområden.” Beträffande sjuksköterskor skriver man: ”Trots dessa åtgärder” — man har då pekat på en hel del som gjorts — ”är det tveksamt om erforderligt antal sjuksköterskor kan rekryteras till Hagfors och Torsby 1981 och 1982. Under en övergångsperiod kommer sannolikt vissa enheter att ej kunna öppnas med anledning härav.” I skrivelsen redovisas en tabell, och man anför vidare: Det är här att märka att majoriteten i Värmlands landsting består också av socialdemokrater. Av det anförda framgår att vi för femårsplanen 1980-1984 gör byggnadsinvesteringar i den takt som rekrytering av erforderlig personal medger. Vi har haft avskräckande exempel i Värmland på utbyggnad av lokaliteter som ej kunnat tas i bruk på flera år på grund av brist på sjukvårdspersonal av olika kategorier. Det gäller t.ex. Kronoparken i Karlstad samt Filipstad. En annan sak: I den socialdemokratiska motionen finns ett projekt upptaget som gäller öppenvårdscentral i min hemsocken Ekshärad. Det projektet hade inte diskuterats av förvaltningsutskottet eller landstinget vid fastställandet av flerårsplanen i höstas. På framställning av sjukhusdirektionen i Hagfors har förvaltningsutskottet den 15 april i år beslutat att ta upp överläggningar med vår kommun om lokalfrågan. Faktum är att kommunen sedan 1950-talet hyrt ut lokaler för öppenvård till landstinget, och enligt vad jag från säkra källor inhämtat kommer kommunen att vara villig att omgående medverka till lokaler för en vårdcentral i Ekshärad. Till saken hör att landstinget självt inte ens äger lämplig mark för byggnation. Med hänvisning till mina inlägg i debatten i torsdags beträffande statens ekonomiska möjligheter att träda in, och till vad jag här anfört, anser jag mig ha redovisat flera sakskäl till att jag anser det vara omöjligt att rösta för socialdemokraternas förslag. Ett bifall till det socialdemokratiska förslaget kan inte ge byggnadsarbetare sysselsättning under kommande vinter. Tidigareläggning av byggprojekt kommer att ytterligare öka svårigheterna att rekrytera nödvändig personal till sjukvårdsanläggningar utöver vad som upptagits i planen. Skulle vi däremot av ekonomiska skäl inte klara vården av våra värmlänningar, är jag villig att ställa upp för uppvaktning i konkreta fall. När vi försöker att realistiskt bedöma vad som är möjligt att åstadkomma blir vi icke-socialistiska ledamöter från Värmland i landstingets remissdebatt beskyllda av landstingets förvaltningsutskotts ordförande för att vara ynkryggar och marodörer mot vårt Värmland. Enligt Svensk Uppslagsbok betyder ordet marodör soldat, bandit, rövare som plundrar sin omgivning. Med denna sällsynta vokabulär får den socialdemokratiska motionen kanske sin förklaring. Jag liksom andra ledamöter från Värmland här i kammaren, som tillhör regeringspartierna, vill göra vad vi anser är realistiskt möjligt att åstadkomma. För detta är de 12 miljonerna till Värmland, som vi snart skall fatta beslut om, ett steg på vägen. Jag har försökt bedöma motionen från saklig synpunkt, men man kan bli fundersam. I lördagens båda länstidningar hade socialdemokraterna en stort uppslagen annons vari värmlänningarna uppmanades att före tisdag — alltså i dag — tala om för oss riksdagsledamöter att vi skulle stödja sossemotionen. Annonsen är ställd till alla värmlänningar och använder i rubriken orden ”tala i riksdagen”. I texten står sedan följande: ”Du får inte tala i riksdagen, men Du kan tala om vad Du tycker för riksdagsledamöterna. Gör det — men gör det innan tisdag.” Herr talman! Jag har varit anträffbar på telefon hela pingsthelgen men inte fått en enda påringning. Jag har också frågat mina kamrater från de icke-socialistiska partierna i länet, men de har heller inte fått någon påringning i den här frågan. De uteblivna påringningarna från allmänheten kan endast tolkas på ett sätt: Värmlänningarna är enormt mycket förnuftigare än annonsens skapare. Vi borde samarbeta i riksdagen för att främja värmländska intressen. Men det vill inte socialdemokraterna. Däremot kräver de att vi skall rösta för deras förslag. Så går det inte till om man vill samarbeta. Jag har tidigare yrkat bifall till utskottets hemställan, och jag vidhåller detta.

Herr talman! Såväl Eric Holmqvist som Eric Jönsson har tidigare i den arbetsmarknadspolitiska debatten gett många vältaliga belägg för att Skåne inte längre är det landet Gosen som flödar av arbetstillfällen. Jag skall ta upp ytterligare en aspekt på näringsliv och sysselsättning i Skåne. En viktig förutsättning för att vi skall kunna åstadkomma en välbehövlig expansion av det svenska näringslivet är att en kraftfullare satsning på nyföretagande och nya produkter kommer till stånd. Det hävdas ibland att intresset för att starta nya företag i vårt land skulle vara dåligt. Likaså framförs inte sällan i debatten påståenden om att växtkraften i de mindre företagen skulle vara svag. De som för till torgs de här uppfattningarna menar att det råder brist på produktidéer och företagaranda. Dess bättre överensstämmer den här negativa bilden inte särskilt väl med verkligheten. Att det finns såväl initiativrika företagare som intressanta produktidéer visar inte minst den verksamhet som bedrivs i flera regionala investmentbolag knutna till länets utvecklingsfonder. Erfarenheten från denna verksamhet visar i stället att det är brist på kapital som oftast utgör hinder för en tillräcklig satsning på innovationer och nyföretagande. Investmentbolagen tillkom ju just i syfte att underlätta för små och medelstora företag att skaffa kapital i samband med nyetablering och expansion. I näringsutskottets betänkande 1979/80:57 behandlas tre motioner, vilka samtliga har det gemensamt att man förordar ytterligare satsningar på inrättande av regionala investmentbolag.

För att mildra verkningarna av neddragningen av varvsproduktionen i Malmö-Landskronaregionen erhöll den regionala utvecklingsfonden i Malmöhus län enligt riksdagsbeslut i fjol ökade resurser. Enligt näringsutskottets då avlämnade betänkande 1978/79:17 skulle medlen användas främst i vissa inom varvsregionen angivna kommuner. I regleringsbrevet är formuleringarna av beslutet något annorlunda. Där heter det att regionala investmentbolag, i den mån sådana bildas, får verka endast — jag understryker detta — inom vissa angivna kommuner. Genom denna snävare formulering har den verksamhet som Malmöhus Invest AB i dag bedriver inskränkts till att omfatta 9 av Malmöhus läns 17 kommuner. Den som har någon kännedom om befolkningskoncentration, reseavstånd och näringslivsstruktur i Malmöhus län inser nog att en sådan avgränsning av verksamhetsområdet begränsar investmentbolagets möjligheter att bidra till en positiv utveckling av näringslivet i en region som drabbats hårt av bl.a. varvskrisen. Verksamheten inom Malmöhus Invest AB har utvecklats synnerligen positivt. En hel del intressanta projekt har knutits till bolaget. Flera av dessa befinner sig i ett långt framskridet stadium, varför motionens förslag om vidgade ramar och ökad medelstilldelning för bolaget är mycket väl motiverat. Ett bifall till motionen på denna punkt skulle enligt min mening inte ha varit ett alltför djärvt och riskfyllt ställningstagande från utskottets sida. Oavsett utgången av nästa veckas riksdagsbeslut angående varven kommer det att behövas ekonomiska resurser för att utveckla inte minst de små och medelstora företag som kan suga upp den arbetskraft som under alla förhållanden inte kan beredas plats inom varvsnäringen. Det borde vara naturligt att när regionala investmentbolag inrättas dessa får arbeta inom områden som från geografisk och näringspolitisk synpunkt är så sammansatta att deras verksamhet kan samordnas med utvecklingsfondens och annan näringspolitisk verksamhet inom ifrågavarande län. Förslaget om att investmentbolagen borde kunna gå in i krisföretag har fått en synnerligen aktuell belysning. Ett gummiindustriföretag i nordvästra Skåne är nu på väg att köpas upp av en s.k. komet i finansvärlden. Det primära syftet med affären har uppenbarligen varit — och det förnekas inte heller av köparen — att kunna kvitta vinster i den egna verksamheten mot förluster i det uppköpta krisföretaget för att på så sätt vinna fördelar i beskattningshänseende. När samma finanslejon för någon tid sedan ville köpa Skåne-Gripen, resterna av gamla Kockums Varv, sprack affären. Riksdagen sade då som bekant nej till möjligheterna att utnyttja Kockums förluster. Det är inte min mening att strö salt i såren på ett redan hårt prövat företag. Den här affären får uppenbarligen ha sin gång. Jag vill inte frånkänna finanskometen ambitionerna att verkligen vilja utveckla gummiföretagets verksamhet; låt mig bara konstatera att huvudsyftet med affären har varit rent finansiellt. Under alla omständigheter tycker jag det är orimligt att investmentbolagen med nuvarande restriktioner för verksamheten inte har möjlighet att gå in i den här typen av krisföretag, där det trots allt finns utvecklingsbara produkter, och härigenom undanröja alla möjligheter till att utnyttja sådana företag i rent spekulationssyfte. Näringsutskottet anför ingen mer djupgående motivering för sitt avstyrkande av motionen i denna del. Även detta finner jag anmärkningsvärt. Näringsutskottet är enigt, och därför är det föga meningsfyllt att yrka bifall till motionen. Vi motionärer tycker ändå att dessa frågor har så stor principiell betydelse att de borde ha varit värda ett mera ingående resonemang från utskottets sida. Vi kommer därför att vid lämpligt tillfälle åter aktualisera dessa frågor.

Herr talman! Ett enigt utskott står bakom den skrivning som vi nu diskuterar.

Bengt Silfverstrand tar i sitt inlägg upp det förhållandet att Malmöhus Invest AB:s möjligheter att verka inom hela Malmöhus läns område har begränsats. Jag kan upprepa vad utskottet säger, att detta bolag bildades främst som en åtgärd för att möta de svårigheter som uppstod i varvsorterna. Senare har regeringen fastställt att verksamheten skall bedrivas inom nio kommuner i Malmöhus län. Det är bara 35 milj.kr. som står till förfogande för detta bolag, och det är självklart att det inte finns stora möjligheter att sprida insatserna på ett större område än vad som redan gjorts. Det har uppstått en diskussion om huruvida det skall vara ”främst” eller ”endast” i dessa kommuner som investmentbolagets resurser skall användas. Från början anvisade riksdagen två anslag. Det var ett anslag på 30 milj.kr. till utvecklingsfonden i Malmöhus län och ett anslag på 75 milj.kr. för investmentbolag. Utvecklingsfonden i Malmöhus län fick själv avgöra fördelningen av medlen. Vad gäller medlen som används till utlåningsverksamhet, dvs. den ordinarie verksamheten inom utvecklingsfondernas ram, har man använt ordet ”främst”, eftersom man kan avgränsa ett län i olika delar om fonden har hela länet som verksamhetsområde. De pengar som flyter in här är sådana som amorteras av lån till stöd som utvecklingsfonden geri ett visst område. Pengarna är därmed utvecklingsfondens egendom och kan sedan användas i andra kommuner. Det är alltså svårt att göra denna avgränsning i ett län, där utvecklingsfonden har en verksamhet i olika delar. Här har man bara antytt att man ”främst” bör använda medlen i de orter som är svårast drabbade. Investmentbolagen är speciellt destinerade till de nu angivna nio kommunerna. Därför har man skrivit att de endast får använda pengarna inom resp. område. Deras verksamhet är något annorlunda än utvecklingsfondernas verksamhet och gäller alltså ett bestämt, givet område. De har endast möjlighet att använda pengarna inom detta område. Det är alltså en logiskt riktig bedömning man har gjort i propositionen och i utskottsbetänkandet. Jag vill, herr talman, yrka bifall till hemställan i detta betänkande. Jag vill också säga ett par ord om förslaget i motionen att investmentbolagen borde få gå in i krisdrabbade företag. Det kunde i och för sig vara bra, om investmentbolagen hade lång erfarenhet och mycket goda resurser att sätta in. Men i det läge som investmentbolagen nu befinner sig i, dvs. på försöksstadiet, och med de ytterst små medel de har till förfogande är det orimligt att tänka sig att de skall gå in som delägare i krisdrabbade företag. Investmentbolagen har till uppgift att satsa på nya produkter och att gå in som minoritetsdelägare i utvecklingsbara företag. Det finns särskilda regler för hur vi från samhällets sida skall tackla krisföretagens problem, och medlen för det får givetvis användas på det området. Tillsist vill jag säga att när Bengt Silfverstrand påstår att det inte är brist på produkter eller goda idégivare i näringslivet utan brist på pengar, så har jag en något annorlunda syn på problemet. Visst är det brist på pengar, det är givet, men det är faktiskt mycket stor brist på utvecklingsbara idéer som kan användas inom näringslivet. Det är också brist på företagarämnen. I den mån vi med vårt arbete här kan öka tillgången på goda idéer och intresserade företagare vill vi gärna ställa upp på detta område.

Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har vi begärt att motion 995 skall behandlas under pågående riksmöte. Skälet till detta är att vi finner det ytterst besvärande att reformeringen av arbetslivet helt har stannat upp. En behandling av motionen nu skulle kunna ge riksdagen möjlighet att uttala sin otillfredsställelse över att så är fallet. Riksdagen skulle dessutom kunna få möjlighet att ta bort den fläck som det är att vi har obegränsade skadestånd för deltagande i olovlig konflikt. Jag ser borgarnas agerande i uppskovsfrågan som en bekräftelse på deras syn på den fackliga rörelsen och på demokratin inom arbetslivet. Herr talman! Jag tänker inte gå in på några sakfrågor, utan avvaktar riksdagens behandling av dessa. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Arbetsrättsfrågorna har väckt riksdagens stora intresse många gånger, så också vid detta riksmöte. Inom arbetsmarknadsutskottet har vi med ett enda undantag kunnat enas om att de många frågeställningarna inom detta område skall skjutas upp till hösten, och detta undantag anmäldes här av Lars Ulander. Det har som jag sade väckts många motioner som berör arbetsrättsliga frågor. Bara på MBL-området rör det sig om 13 motioner. Utskottet har ansett att de frågor som aktualiserats bör lösas i ett sammanhang. När det gäller den av Lars Ulander åberopade motionen kan också sägas att riksdagen flera gånger — också så sent som under detta riksmöte — har uttalat sig i sakfrågan.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
Herr talman! För att kammaren skall kunna behandla medebestämmanrdefrågorna på ett acceptabelt sätt bör dessa tas upp i vår, men det är i så fall rimligt att hela paketet med medbestämmandefrågor behandlas nu. Därför, herr talman, yrkar jag att hela paketet av medbestämmandefrågor, dvs. motionerna 444, 445, 995, 1001, 1003, 1487, 1489, 1492, 1 809 och 1 811 behandlas omedelbart. Vi måste åstadkomma någon form av inflytande för de arbetande och ge dem ett stöd via lagstiftning, men om riksdagen skall kunna göra någonting i det avseendet gäller det att inte bara välja ut en motion bland alla de andra och bara behandla den. Vi får nog vara så goda och ta ställning till hela paketet, oavsett om det innehåller obekväma synpunkter.
Herr talman! Skälet till att vi från socialdemokratiskt håll har valt ut just den här motionen är att den är central. Den tar upp frågan om att regeringen skall sätta i gång med det arbete som helt har avstannat, nämligen arbetet med en demokratisering av arbetslivet. Vi tycker därför att det är rimligt att undanta den motionen i det här sammanhanget. Skälet till att vi inte yrkat att de övriga motionerna i samma ärende skall undantas är att riksdagen faktiskt är mycket arbetstyngd just nu.
Herr talman! Det var väl en något krystad motivering som Lars Ulander gav. Den motion han talar om sätter inte i sig fart på medbestämmandeförhandlingarna. Det finns i det avseendet förslag i andra motioner som är väl värda att beaktas av riksdagen och som de som står inför att träffa ett avtal har större intresse av. Att yrka bifall till att man skall undanta bara en motion och att hänvisa till att riksdagen är arbetstyngd osv. är väl att sitta med ganska dåliga kort på hand, Lars Ulander. Hur skulle riksdagen kunna behandla det som yrkats i den motionen utan att ta ställning till alla de andra förslag som framförts?
Herr talman! Jag vet ju inte vad herr Hagberg kräver, men vi tycker att det är rimligt att man i en arbetstyngd riksdag prioriterar de här frågorna — när nu regeringen på nytt får i gång arbetet med dem efter det att arbetet helt avstannat.

Herr talman! Debatterna och diskussionerna om den svenska vapenexporten under efterkrigstiden är en stor uppvisning i hyckleri. Man har försökt från olika regeringars sida, från olika handelsministrars sida och från olika försvarsministrars sida att gå i svaromål under decenniernas lopp, inför de uppenbara vansinnigheter som den svenska vapenexporten har visat upp under de här åren. Gång på gång har det inträffat att svenska vapen har dykt upp på sådana ställen på jordklotet, i sådana stater och under sådana konflikter där alla inblandade skulle ha velat se att dessa vapen befann sig långt därifrån. Men det har inte lett till någon omprövning av bestämmelserna för den svenska vapenexporten. Det har inte lett till något grundläggande och genomgripande försök till att renodla den här debatten och de här bestämmelserna för att undvika sådana fatala missgrepp i fortsättningen. Redan strax efter krigsslutet, i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet, dök det upp svenska vapen i de första Palestinakrigen. De dök upp på båda sidor. De fanns i Egypten, de fanns i Jordanien, de fanns i Saudiarabien, de fanns i Israel, och det blev stor förvirring i Sverige när kritiken började komma fram. Det var då man första gången försökte formulera något slags principer för den här hanteringen. Det gjorde man enligt de två huvudförutsättningar som sedan i stort sett har gällt och som vi också har berört i vår motion. Man slog fast att Sverige behövde tillverka och exportera vapen för att kunna hålla något så när rimlig kostnadsnivå på de vapen som vi behövde för vårt eget försvar. Det är en synpunkt som man kan respektera.Man kan också förkasta den förutsättningen, och man kan också förkasta den synpunkten. Det kan man göra av moraliska skäl, av rent pacifistiska skäl. Man kan säga att vi i Sverige inte skall sälja några vapen över huvud taget, att vi inte skall delta i någon vapenhantering eller ställa upp som ett slags köpmän på det området. Det är en enkel och radikal ståndpunkt, och det skulle alltså vara lätt att ställa upp bakom den. Men om man nu godtar att Sverige vill ha ett neutralitetsförsvar, ett militärt försvar, som behöver vapen, måste man också säga ja till en viss export av vapen. Det är såväl min som mitt partis uppfattning. Men då måste man utforma bestämmelserna på ett helt annat sätt, så att det inte händer sådant som redan har inträffat när det gäller svensk vapenexport. Jag kan, herr talman, faktiskt inte komma ihåg något fall där svenska vapen, direkt exporterade från Sverige, har dykt upp i någon progressiv stat som har kämpat för sin frihet mot yttre fiender eller hos någon befrielserörelse som har kämpat mot förtryck i sitt eget land. Vad jag kan påminna mig har något sådant aldrig inträffat. Däremot är det mycket lätt att räkna upp dussintalet — för att inte säga tjogtalet — fall där svenska vapen direkt exporterade från svenska företag, såväl statliga som privata, har dykt upp i reaktionära stater som har deltagit i krigshandlingar mot andra stater eller, som har förtryckt sitt eget folk på det mest brutala och mest skrupellösa sätt. I sådana stater har svenska vapen dykt upp. Vi har sålt vapen till Pakistan. Vi har sålt vapen till Sydafrika på 1950-talet. Vi har sålt vapen till Portugal under dess kolonialkrig med Mogambique och Angola på 1960-talet. Vi har sålt vapen till Argentina och Brasilien. Vi har sålt vapen till Haiti. Vi har sålt vapen till Iran under schahens period. Samtliga vapen har sålts efter godkännande av handelsdepartementet, handelsministrar och krigsmaterielinspektionen. Därefter har det inträffat saker i dessa områden och stater: inbördeskrig har utbrutit, folk har gjort uppror. Helt plötsligt har då svenska vapen dykt upp i områden där de egentligen inte skulle få finnas, ty den andra förutsättningen för den svenska vapenexporten är ju just att vi väl skall kunna sälja svenska vapen, men att de skall säljas på sådant sätt att de aldrig kommer till användning. Bara tanken att införa sådana bestämmelser och att bedriva något slags vapenexportpolitik under sådana förutsättningar faller ju helt och hållet på sin egen orimlighet. Vapen och annan militär utrustning säljs och köps för att komma till användning. Ingen stat satsar stora pengar på att köpa vapen eller krigsmateriel om den inte tänkt sig att använda dem. Däremot kan en stat i stället sälja vapnen vidare till tredje land som sedan använder dem förr eller senare. På grund av dessa enkla fakta och dessa enkla förhållanden går det inte att föreskriva något slags kontroll av svensk vapenexport på det sätt som olika regeringar nu under flera decennier har försökt att göra. Man kan inte tillämpa sådana kriterier, eftersom de alltid kommer att kringgås av verkligheten. — Vi säger därför i vår motion att man på ett helt annat sätt måste göra värderingar närdet gäller resp. staters handlande och vandlande, både på det utrikespolitiska planet och — och kanske framför allt — på det inrikespolitiska planet. Många av de stater som köpt svenska vapen — vilket gång efter annan resulterat i skandaler — har just använt vapnen för att slå ned befrielserörelser och folkliga uppror. På det sättet har man med framgång uppfyllt kraven på en av de värsta punkterna i de svenska bestämmelserna. Där sägs det nämligen att det går bra att sälja vapen till stater där det råder inre lugn och ordning. Det är en av hörnstenarna i den svenska vapenexportpolitiken: vi får sälja vapen till stater där det råder lugn och ordning. Men det mest utmärkande för diktaturstater av alla slag är just att de har ett exemplariskt inre lugn och en exemplarisk ordning — annars skulle de inte vara diktaturer. Därför kunde vi sälja vapen till Iran när schahen satt kvar. Han hade sin effektiva hemliga polis SAVAK, varför det var ett exemplariskt lugn och en exemplarisk ordning i Iran — SAVAK slog ihjäl alla som opponerade sig. Nu har det blivit en revolution i Iran, så nu får vi inte sälja vapen dit längre. Så har det varit också på många andra ställen. Därför har vi sagt att lika väl som vi värderar stater och deras inre och yttre system när det gäller svensk biståndspolitik och svenska biståndspengar kan vi göra en värdering av stater och rörelser när det gäller deras politik i samband med frågan huruvida vi skall sälja vapen och krigsmateriel till dem. Det är nämligen i det här fallet viktigt att inte stirra sig blind på just vapenmateriel, utan — som jag sade tidigare i samband med Sydafrikadebatten i förmiddags — vidga begreppet till att också omfatta krigsmateriel. Som det sades i förmiddags säljer vi kullager till Sydafrika. SKF har ett dotterbolag i Sydafrika som tillverkar kullager där. Kullager är en strategiskt oerhört viktig produkt — den är oerhört viktig för alla länders krigsmaskiner av alla slag. Om vi gör om stålet till gevär eller andra saker eller specifika vapendelar skall vi alltså inte få sälja dem, men kullager går det bra att sälja. Andra sådana viktiga strategiska varor går det alltså bra att sälja — där gör vi inte de värderingarna. Men vi måste föra in dessa värderingar både när det gäller den rena vapenexporten och när det gäller andra för krigsmateriel strategiskt viktiga varor, och då blir det politiska värderingar som blir avgörande, precis som när det gäller annat.

— Jag har nämnt detta förut i debatter här i kammaren när Amilcar Cabral i Guinea-Bissau på 1960-talet sade: Det är visserligen bra att ni ger oss litet medicin och filtar, men det vore bättre om vi fick köpa litet vapen av er, för dem har vi svårt att få tag i. Sverige stödde frihetskampen i Guinea-Bissau. Vi ansåg att det var riktigt och bra för folket, men när det gällde vapen var det plötsligt omöjligt att tänka sig att kunna sälja dit. Däremot gick det bra att under samma period sälja vapen till dessa andra stater som jag nu har talat om: diktaturstater och förtryckarstater av värsta sort. Man måste klara ut begreppen där när det gäller den svenska vapenexporten och får inte tro att man kan genom kringgående formuleringar och på annat sätt reglera handeln på ett sådant sätt att vapnen aldrig skall kunna dyka upp eller bli till besvär för Sverige. Inte heller får man underlåta att ta ansvar för den materiel som man har sålt. Jag har berört Sydafrika, och vi har i en motion också ett yrkande som rör just den frågan. Där har vi krävt strängare bestämmelser och strängare kontroller av att vapenembargot till Sydafrika genomförs på ett bättre sätt än nu. Utskottet hänvisar till den lag som finns och anser att den är tillräcklig för att stoppa svenska vapen och annan strategisk materiel som kan sippra in till Sydafrika. Vi vet att så inte är fallet; via tredje land kommer mycken svensk materiel in i Sydafrika. Via våra egna företag, som berördes tidigare i förmiddags, kommer också krigsviktig materiel in i Sydafrika. Där hjälper inte lagarna, varken de svenska vapenexportbestämmelserna eller de bestämmelser om vapenembargo som är beslutade internationellt. Vi har sagt i vår motion att vi vill ha en omprövning, att den sittande vapenexportutredningen bör få tilläggsdirektiv för att se på vapenexportbestämmelserna mera ur den här synpunkten. Det är ett krav som jag tror att vi i Sverige förr eller senare blir tvungna att ta ställning till. Vi kan inte fortsätta att leva på det hycklande sätt som vi hittills gjort. Vi inbillar oss att vi kan sälja vapen litet fint i smyg, få in litet exportinkomster och samtidigt hoppas på att det skall gå vägen och att vi inte skall råka in i några penibla situationer. Den politiken kommer aldrig att hålla och den kommer aldrig att lyckas. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-motionerna 175 och 1135 i den del de nu berörs.

Herr talman! Förra året behandlade utrikesutskottet mycket utförligt frågan om export av krigsmateriel. Riksdagen gjorde då också en hemställan till regeringen att frågan om vapenexport skulle utredas av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den kommittén har tillsatts och börjat sitt arbete. Direktiven är vida och omfattande. Man hade därför kunnat vänta sig att de av kammarens ledamöter som påfordrade en sådan utredning skulle vara nöjda med detta och i övrigt invänta utredningens förslag. Vänsterpartiet kommunisterna har emellertid inte varit nöjt med direktiven utan har begärt en utvidgning av dessa, så att bl.a. folk som kämpar för sin frigörelse skulle få rätt att köpa vapen från vårt land. Mottagarlandets politiska system skulle dessutom vara avgörande för exporttillstånd. Även detta skulle, vilket man finner när man lyssnar till Oswald Söderqvist, innebära en prövning, och en sådan är ju enligt Oswald Söderqvist omöjlig. Våra nu gällande regler för krigsmaterielexport tillkom 1971, och jag tycker att vi i den här debatten kan begränsa oss till den typ av vapenexport som ägt rum under den senaste tioårsperioden. Det kan vara riktigt att reglerna för vapenexport nu ses över. Några av de regler som gäller i dag är ovillkorliga och förbjuder varje form av krigsmaterielexport. Dit hör internationella avtal och beslut av FN:s säkerhetsråd. Ett exempel härpå är vapenembargot mot Sydafrika. Dessutom gäller förbud för neutral stat att exportera under pågående krig. Men Övriga i dag för vårt land gällande regler är att export inte skall beviljas till stat som befinner sig i väpnad konflikt eller som är invecklad i internationell konflikt som kan leda till väpnad sådan. Inte heller skall vi exportera till stat som har inre väpnade oroligheter. Vi exporterar inte heller till länder där materielen kan komma att användas för förtryck eller för åsidosättande av mänskliga rättigheter. Vpk-kravet att befrielserörelser skulle kunna köpa vapen från Sverige innebär att vi skulle göra avkall på de regler som nu gäller, eftersom det här är fråga om länder med väpnade inre oroligheter. De direktiv som krigsmaterielkommittén har fått är så vida att utskottet inte ansett att det föreligger behov att utvidga dem i det här avseendet. Förfrågningar om tillstånd till inköp av vapen kommer ofta in till handelsdepartementet. Det är inte sällan som man måste vägra export. Gjorda undersökningar visar att export till landet i fråga skulle innebära brott mot de regler som finns och som utgör riktlinjer för regeringens handlande enligt beslut som riksdagen har fattat. Det är alltså inte fråga om hyckleri utan det är fråga om riksdagsbeslut. Naturligtvis skulle det vara enklare och passa vpk bättre att inte exportera alls till andra länder. Man kan emellertid inte diskutera den här frågan utan att bedöma exportens betydelse för svensk säkerhetspolitik. Grundläggande för denna är att vi i så ringa grad som möjligt skall vara bundna av andra länder. Eller med andra ord: Vi bör och skall ha en egen krigsmaterielproduktion. För att en sådan skall vara möjlig måste vi av ekonomiska skäl producera i större serier, vilket medför krav på export. När vårt eget behov skärs ned genom ökad restriktivitet i försvarsbudgeten, ökar naturligtvis våra möjligheter att exportera. Alternativet är en nedskärning av produktionen med de sysselsättningspolitiska följder detta får. Man bör kanske nämna att det inte är någon större export det rör sig om. Totalt uppgår vapenexporten till mindre än 1 26 av vår totala export. Frågan om vapenexportens omfattning kommer emellertid också att behandlas av den pågående utredningen. Detta gäller också frågan om huruvida utbildningstjänster skall omfattas av särskilda regler. Handelsministern har här i kammaren meddelat att den frågan skall utredas, bl.a. mot bakgrund av Telubaffären. Några ord om garantin för att försåld materiel inte säljs vidare till annat land, till vilket export inte skulle ha beviljats om man hade följt våra regler. Oswald Söderqvist påstår här att sådan försäljning är vanlig. Först och främst bör kanske sägas att vi i dag vet att många av de vapen som påstås vara svenska inte har varit svensktillverkade. Vpk har i sin motion begärt ytterligare skärpta regler, bl.a. mot bakgrund av vapenembargot mot Sydafrika. Jag vill här erinra om det ”end use statement” som man nu kräver från den svenska regeringens sida i varje fall där exporten kan tänkas innebära att vapnen skulle försäljas vidare. Det är alltså regel att regeringen kräver intyg om slutlig mottagare i sådana fall. Risken att vapnen skulle säljas till Sydafrika torde vara obefintlig, eftersom alla FN:s medlemsländer accepterar att inga vapen eller annan liknande materiel skall kunna säljas dit. Oswald Söderqvist påstår att där finns svenska vapen, som tydligen kommit in under den senaste tioårsperioden. Jag tror inte på det. Jag tror definitivt inte att i dag några svenska vapen kommer till Sydafrika. I korthet kan jag här berätta att man i en naturpark i Sydafrika hade velat inköpa en traktor från Amerika. För den traktorn kunde inte exporttillstånd beviljas av den enkla orsaken att polisen var huvudman för naturparken i fråga. Export fick inte ske till något som hade med militär och polis att göra i Sydafrika. Jag tror inte att Sverige är mindre noggrant i dessa bedömningar än vad USA är.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
Herr talman! Jag tror att Ingrid Sundberg har läst vår motion dåligt och även lyssnat rätt ouppmärksamt. Vad jag sade var just att vi måste acceptera en viss export av svenska vapen så länge vi accepterar ett svenskt militärt försvar. I vår motion har vi också skrivit klart och tydligt att vi anser att denna export skall prövas mycket noggrant och att den skall bedrivas verkligt restriktivt, så att vi inte svävar ut i sådana här affärer utan att vi har kontroll över exporten. Så långt är det alltså fullt klart. Men vi har upprepade gånger tidigare — och även i dag — kritiserat den svenska vapenexporten såsom den har bedrivits hittills. Jag kan gärna begränsa mig till efter 1970-talet, även om det inte skadar med några historiska tillbakablickar i det här fallet, för det är verkligen fråga om en sammanhängande kedja av orsaker. Vad som hänt är alltså att ständigt och jämt har de svenska bestämmelserna visat sig vara otillräckliga. Jag skulle vilja upprepa vad jag sade i mitt första anförande: Hur kan det komma sig att svenska vapen, när de har hamnat fel — vilket har erkänts — alltid har hamnat hos reaktionära, högerinriktade regimer och aldrig någonsin hos en regim av motsatt slag? Eller kanske Ingrid Sundberg kan hjälpa till och tala om när Sverige har sålt vapen till någon befrielserörelse eller någon progressivt inriktad regim, när det har blivit något fel och uppstått en skandal? Skandalerna har alltid uppstått när vapnen har hamnat hos högerregimer av olika slag i världen. Under 1970-talet har vi haft export till Indonesien. Jag och mina partikamrater har fört upprepade debatter här med Ingrid Sundbergs partikamrat, handelsministern Burenstam Linder, om exporten till Indonesien. Det är ett av de värsta fallen då svenska vapen har dykt upp där de verkligen inte borde ha funnits. Och det har hänt alldeles nyligen — efter 1976. Vi har sålt vapen, vapenutrustning och fabriksutrustning till schahens Iran. Det var också under 1970-talet. Bofors byggde upp en stor kemisk-teknisk fabrik i Iran, i ett stort konglomerat av militärt skyddade områden utanför Teheran, självklart avsett för framställning av sprängmedel, trotyl och annat som behövs för att tillverka militära vapen av olika slag. Så är det, och det är litet tröttsamt att ständigt höra att bestämmelser utfärdats när vi vet att de inte följts på hela tiden. Att det inte är svensktillverkade vapen spelar ingen roll, de är ju licenstillverkade. Det är licenstillverkning eller reexport det gäller. Ibland exporteras de i tredje hand, ibland licenstillverkas de och dyker upp. Men det är ju ändå svenska vapen. Och det har regeringen alltså inte kunnat stoppa.
Herr talman! Det framgår tydligt att Oswald Söderqvist och jag gör olika bedömningar av vilka regler som skall gälla för svensk vapenexport. Han påyrkar att man skall kunna exportera till vänsterinriktade länder, kommunistländer och till befrielserörelser. Vi har haft att följa de regler riksdagen beslutat om, och det innebär att vapen skall säljas till länder där inga oroligheter pågår. De reglerna har följts. Jag kan instämma i åsikten att det är bra att reglerna ses över. Det är också möjligt att de är otillräckliga. Men det är de reglerna som gäller, och det är dem regeringen följt. Jag tycker i övrigt inte att det finns några fler kommentarer att göra i detta fall.
Herr talman! Vi har olika uppfattningar, och tack för det. Det som jag har sagt är självfallet riktigt, och det bekräftar Ingrid Sundbergs replik nu. Vpk vill sälja till socialistiska regimer, säger Ingrid Sundberg. Vem vill Ingrid Sundberg sälja till? Tala om det först! Ingrid Sundberg och hennes partikamrater inom moderata samlingspartiet har varit oerhört villiga att sälja till Indonesien, fast det finns en FN-resolution när det gäller konflikten mellan Indonesien och Östra Timor, som uttryckligen visar att Östtimor är en självständig stat. Men det har man struntat i. Dit har vi sålt svenska vapen. Det har Staffan Burenstam Linder stått här i kammaren och försvarat. Vem vill Ingrid Sundberg sälja till, och vilka kriterier ligger bakom? Jo, det är politiska värderingar. En borgerlig regering får naturligtvis sälja till vem den vill, men då skall ni stiga upp och säga vilka värderingar och kriterier ni stöder er på. Ni skall inte försöka konstruera något slags objektiva fakta som säger att man kan sälja efter olika principer. Det går inte att ställa upp sådana principer för vapenexport, därför att den sittande regeringen som sådan alltid kommer att gynna den regim man känner vänskap för. Det är typiskt när det gäller fallet Indonesien och den borgerliga regeringen. Det fanns inga skrupler över huvud taget. Vi skulle aldrig ha tillåtit export till Indonesien. Däremot kunde vi ha tänkt oss export till Vietnam när folket där slogs för sin frihet, eller till Guinea-Bissau, som Amilcar Cabral ville på 1960-talet. Det hade varit våra politiska värderingar. Vi ställer upp för dem och försöker inte hyckla och ställa upp någon slags objektivitet som man sedan skall kunna slingra sig undan med. Det är den stora skillnaden. Det är därför vi skrivit den här motionen och driver den här frågan.

Herr talman! Dagens arbetsmarknad kan erbjuda ytterst få arbetstillfällen för dem som endast har grundskoleutbildning. Man kan gott påstå att alla yrken i dag kräver utbildning. Samhället står således inför uppgiften att erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning. Eleverna är olika i anlag, förutsättningar och intressen. De har rätt att vara olika, och de har rätt att kräva att utbildningssystemet tar hänsyn till deras olikheter. Olikheterna är inte en brist i samhället, de är en tillgång, en rikedom. Regeringens ambition är därför att skapa ett utbildningssystem präglat av flexibilitet. Endast så kan de ungas skiftande behov tillgodoses, och också samhällets behov, inte minst därför att systemet bör ha en aktiv beredskap för förändring samtidigt som resurserna används effektivt och rationellt. Riksdagens uttalande från år 1964 och 1968 att ungdomarnas önskemål om viss typ av utbildning måste vägas mot samhällets och arbetsmarknadens behov samt de tillgängliga utbildningsresurserna är självfallet också fortfarande giltigt. Medlet att åstadkomma ett utbildningssystem som uppfyller dessa krav är decentralisering. Detta synsätt präglar SIA-reformen och den nya läroplanen för grundskolan, Så vill vi nu också utveckla gymnasieutbildningen. Med de förslag som framläggs i budgetpropositionen och i proposition 1979/80:145 blir det möjligt för den lokala skolstyrelsen att anordna en gymnasieutbildning som passar alla elever. Det innebär utbildningar inom gymnasieskolan eller utbildningar förlagda delvis till skolan, delvis till arbetslivet i en proportion som svarar mot resp. utbildnings krav och ungdomarnas behov. Antalet utbildningsplatser inom den stora ramen ökas med 7000. Därutöver är det möjligt att erbjuda ett introduktionsprogram för utbildning om fyra veckor. För dem som efter dessa åtgärder inte kunnat placeras kan en 40 veckors yrkesintroduktion anordnas. Yrkesintroduktionen riktar sig således till ett ganska litet antal elever och skall ges en individuell utformning. Den skall också innehålla utbildningsmoment för ifrågavarande yrke. Gemensamt för de senaste årens reformer, och det gäller också för den nu aktuella, är betoningen av det lokala ansvaret. Endast lokalt kan behov och tillgängliga resurser korrekt bedömas, och staten och ansvariga myndigheter är garanterade snabb erfarenhetsåterföring som underlag för eventuella förändringar i systemet. I själva verket är det ökade lokala inflytandet en förutsättning inte bara för möjligheten att dimensionera utbildningen efter de lokala behoven utan också för möjligheten att anpassa innehåll och arbetssätt efter eleverna. Decentralisering ställer dock stora krav på klar och entydig utformning av målen för verksamheten och på en precisering av de ramar som skall gälla. Givetvis bortfaller inte därmed statsmakternas uppföljningsansvar. Proposition 145 har på sina håll väckt starka reaktioner, vilka till en icke ringa del får tillskrivas avsiktliga eller oavsiktliga vantolkningar av vad förslagen innebär. Man har sålunda uttryckt farhågor för utbildningens kvalitet när det gäller den del som förläggs till företag. Bl. a. LO har tidigare i flera avseenden anfört kritik mot den inbyggda utbildningen. Inte minst denna kritik, som inte har varit alldeles oberättigad, har föranlett den starka betoningen i propositionen av skolstyrelsens ansvar för att kvalitetskraven upprätthålls och av de ökade resurserna för tillsyn, planering och uppföljning av företagsförlagd utbildning. Vad beträffar introduktionsprogrammen och yrkesintroduktionen ges dessutom SÖ i uppdrag att noga följa denna försöksverksamhet. I den socialdemokratiska reservationen till utbildningsutskottets betänkande framkommer -— vilket jag finner anmärkningsvärt — ingen som helst tilltro till de lokala skolstyrelserna, och samrådsorganet mellan skola och arbetsliv, SSA-rådet, nämns över huvud taget inte. I SSA-råden ingår representanter för arbetsgivare och löntagarorganisationer, och SSA-råden bör ha såväl resurser som kompetens att bidra till att de i propositionen föreslagna utbildningsformerna planeras och följs upp på ett riktigt sätt. Det kan f. ö. vara skäl att så att säga vända på steken och ta hänsyn till det många gånger påpekade förhållandet att en del kommuner inte anser sig kunna skaffa tillräckligt aktuell maskinutrustning för t.ex. verkstadsutbild ning. Utbildning på en gammalmodig maskinpark kan knappast leda till ett kvalitativt godtagbart resultat. Mera upprörande finner jag dock den opposition vara som drivits fram mot förslaget att ersätta kortsiktiga arbetsmarknadsåtgärder för 16—-17-åringar — det rör sig dock om ca 8 000 ungdomar — med utbildningsinsatser som gör ungdomarna bättre rustade för framtiden, för hela livet. De felaktiga uppgifter som spritts om vad som härvidlag skall ske efter den 1 juli 1980 kommer väl att tas upp av arbetsmarknadsministern, men jag vill dock redovisa några samtal jag haft med en del ungdomar som protesterar mot propositionen. Dessa ungdomar hävdar att de är utslagna och att de tillhör de svaga grupperna. När jag frågar vilken grund de har för dessa påståenden, framkommer det att de har dåliga betyg från grundskolan — inte beroende på bristande kapacitet utan därför att de inte ”kände för” att anstränga sig. De ”känner” heller inte för någon form av utbildning — de vill ha jobb. På frågan om de vet om det finns några lediga jobb svarar de att det finns ”skitjobb” som städning och diskning och att de för sin del vill ha andra och bra betalda arbeten. Deras sätt att resonera är naturligt mot bakgrund av deras ålder — och mot bakgrund av vad de hört de vuxna säga. Men jag hävdar att det ingår i vårt vuxenansvar att fostra dem till att inse att vi alla måste anstränga oss, att de lika väl som sina kamrater måste skaffa sig utbildning, att de inte har rätt att se ned på något arbete, att de inte kan kräva bättre villkor än sina kamrater bara på den grunden att de inte ”känner för” att utbilda sig. Att rätten till beredskapsarbeten skall kvarstå, när inga andra alternativ kan erbjudas, frarhgår klart av propositionen. Jag anser att de som nu har drivit fram en opinion som lett till att ungdomar skolkar från skolan eller strejkar från beredskapsarbeten för att måla plakat och demonstrera gör dessa ungdomar en allvarlig otjänst. Det har slutligen, herr talman, gjorts gällande att reformen inte kan genomföras från höstterminen 1980 - kommunernas förberedelser tar längre tid. Mot detta påstående vill jag för det första erinra om att propositionen innebär att möjligheterna kan tas till vara från höstterminen, men att det klart sägs att det på sina håll kan behövas en övergångstid. Jag vill för det andra peka på att kommunerna sedan år 1976 har ett uppföljningsansvar för denna ungdomsgrupp och således är väl förtrogna med problemen och att de numera har en viss rutin på extraordinära insatser i och med de s.k. korta kurserna och den anpassade studiegången på högstadiet. Jag vill vidare för kammaren redovisa att jag vid kontakter med kommuner, länsskolnämnder och en del företag fått veta att man på många platser har gått ut med information mycket tidigt till såväl företag som skolledare. På många håll har planeringsgrupper bildats eller håller på att bildas. Så ärt.ex. fallet i Västerås, Uddevalla, Jönköping, Gnosjö, Klippan, Uppsala och Västerbotten. Några initiativ har tagits redan före avlämnandet av propositionen, t.ex. i Örebro och i Göteborg. I Göteborg begärde socialdemokraterna i en motion — som såvitt jag vet nu också lett till ett beslut, visserligen något förändrat — att skolstyrelsen skulle ta ansvar för ungdomar i gymnasieåldern, oavsett om statsbidrag skulle utgå eller ej. Praktisk gymnasieutbildning, omfattande ca 19000 platser, bl.a. i privata företag, föreslogs starta till hösten 1980. Jag vill också erinra om den försöksverksamhet som äger rum detta läsår i kommuner i Skaraborgs län och i Karlskoga kommun. Herr talman! Förslagen i budgetpropositionen och i proposition 1979/ 80:145 innebär sammantagna att utbildningsvolymen för gymnasieskolan kan ökas till en omfattning som den aldrig tidigare haft, såväl räknat i absoluta tal som i förhållande till antalet 16-åringar. Vi får nu en gymnasieutbildning som kan anpassas till alla elever, en utbildning som genom den utformning förslagen har fått skapar jämbördighet mellan alla utbildningsvägar, huvudsakligen teoretiska eller huvudsakligen praktiska. Jag betraktar detta som ett stort steg mot rättvisa och jämlikhet mellan ungdomarna. Det får inte längre finnas utrymme för förakt mot praktiskt eller manuellt arbete. Teori och praktik måste förenas i de insatser som bygger upp vårt samhälle och för utvecklingen framåt.

Herr talman! Jag tror att många ungdomar till leda har hört oss politiker tala om vår ambition att erbjuda ungdomen arbete, utbildning eller praktik. Vissa politiker har t.o.m. dristat sig till att tala om s.k. ungdomsgaranti. Men hur ser verkligheten ut för ungdomarna? Ja, det är enkelt att konstatera att alltför många ungdomar har fått pröva på ihåligheten i den s.k. ungdomsgarantin. Ungdomsarbetslösheten är en hårdhänt realitet. Många ungdomar avvisas från sökt utbildning, medan andra skoltrötta inte ens söker vidare. De reguljära gymnasieutbildningarna är inte något gott alternativ för de skoltrötta ungdomarna. Den redan kärva situationen för ungdomarna försvåras ytterligare av att den s.k. ungdomspuckeln med ökade ungdomskullar f. n. når sin högsta nivå. Den här situationen har länge krävt kraftfulla regeringsinsatser, som dess värre har uteblivit. Nu har dock regeringen efter lång tids funderande presenterat sin s.k. ungdomsproposition. Förslaget har, som statsrådet Mogård nämnde, rönt omfattande kritik från fackliga organisationer, från elevorganisationer, skolfolk, arbetsmarknadsfolk, socialarbetare och en mängd kommuner förutom från den politiska oppositionen här i riksdagen. Innan jag går in på den kritiken av propositionen vill jag göra klart att vi socialdemokrater har den uppfattningen att de olika utbildningarna på gymnasienivå måste förändras, så att de bättre anpassas till ungdomarnas behov och att dessa utbildningar bör knytas närmare till arbetslivet. Detta var— enligt de socialdemokratiska ursprungsdirektiven — en huvuduppgift för gymnasieutredningen. I avvaktan på den utredningen och dess betänkande borde under tiden förändringar i den här riktningen kunna göras. På så sätt vill vi förbättra utbildningsmöjligheterna för ungdomen. Vi menar också att jämnare ekonomiska villkor bör skapas för ungdomar i gymnasieutbildningens studiestödssystem och ungdomar med olika arbetsmarknadsstöd. Genom sådana åtaganden kan sedan samhällets åtgärder i form av beredskapsarbete och andra arbetsmarknadspolitiska insatser minskas. Men de senare åtgärderna förutsätter ganska omfattande insatser inom utbildningssystemet, vilket dess värre den borgerliga regeringen inte till fullo har insett. I stället har regeringen mer blickat på möjligheten att genom avveckling av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för ungdom under 18 år kunna göra inbesparingar i statsbudgeten. För folkpartisterna borde det vara ganska genant att delta i dagens beslut om man inte helt förtränger den ambition som ändå låg i folkpartiregeringens förslag om den s.k. ungdomsgarantin t.ex. vad avser studiestödet. Det är alldeles tydligt att moderaterna, Gösta Bohman och Britt Mogård, har fått ta kommandot inom regeringen på bekostnad av de mest utsatta ungdomsgrupperna. Propositionen rubriceras som ”åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m.m.”. I ”m.m.” ligger minskade statsutgifter för denna ungdomsgrupp på omkring 350 milj.kr. Enligt vår mening kan detta inte kallas reformpolitik. I stället rör det sig om ett cyniskt besparingsnit, som går ut över en hårt drabbad ungdomsgrupp, något som också kommer att leda till att kommunerna fått ta på sig ökade kostnader i form av ökade sociala utgifter, vilket många kommuner har påtalat. Förutom besparingsnitet finns i den här propositionen ett annat typiskt borgerligt drag — den stora tilltron till företagens vilja och förmåga att ställa upp samt generositet med statsbidrag till företagsförlagd utbildning, som inte motsvaras av verkliga kvalitetskrav. Helt klart måste utbildningarna på gymnasienivå öka. En stor del av dessa måste också ges som företagsförlagd utbildning, dels därför att det ofta är den enda möjligheten att möta det ökade behovet av utbildning — och i företagen finns den utrustning som behövs för utbildningen och som skolan inte har —, dels därför att ungdomarna behöver en så verklighetsnära utbildning som möjligt. Om detta råder det alltså inte någon oenighet, men det finns avsnitt där vi inte kan acceptera propositionen. I regeringsförslaget har man inte tillräckligt beaktat svårigheterna att upprätthålla kvaliteten på den yrkesutbildning som förläggs till företag. Visserligen strör regeringen omkring sig en mängd kvalitetsfraser, men man sätter inte makt och allvar bakom orden. Det är bl.a. av det skälet som regeringsförslaget i Facklärarförbundets språkrör har kallats för ”ett attentat mot yrkesutbildningen”. Ett inslag är helt nytt i proposition 145, nämligen den s.k. yrkesintroduktionen. Med denna nyhet avser man att avlösa beredskapsarbete och övriga arbetsmarknadsåtgärder för ungdom under 18 år samt kortkurserna. Så som yrkesintroduktionen beskrivs i propositionen finns det dock väldigt stora risker för att denna enbart kommer att utgöra gratis eller t.o.m. betald arbetskraft för företagen. Ungdomarna kommer förmodligen att i stort sett få fungera såsom beredskapsarbetande ungdomar har gjort, men med den stora skillnaden att ungdomarna inte längre skall få lön för sin insats eller utbildningsbidrag som i dag tilldelas ungdomar i kortkurser. I stället skall det vanliga studiestödet gälla — oförändrat 233 kr. per månad. Det blir alltså en kraftig ekonomisk försämring för ungdomarna och en förtjänst för staten och för företagen. Regeringen har tagit fel på något sätt. Det blev ingen ungdomsgaranti. Det blev en arbetsgivargaranti. Vi socialdemokrater kan omöjligt se det som en reform. Under snart ett års tid har regeringen i olika sammanhang hänvisat till detta förslag. Men regeringsförslaget har dröjt, och nu har det dröjt så länge att det försätter kommunerna i en omöjlig planeringssituation. I ett brev beskriver ett kommunalråd situationen så här: ”Det verkar som om ingen som varit med om att ta fram propositionen har en aning om hur skolan administreras. Det är fysiskt omöjligt att genomföra förslagen till höstterminen 1980.” Massor av liknande kritik har framförts av en stor mängd kommuner bl.a. till utbildningsutskottet. Ändå har den borgerliga majoriteten i utskottet valt att slå dövörat till inför den här proteststormen. Det har för den borgerliga majoriteten varit viktigare att rädda regeringens ansikte än att lyssna på protesterna och ta till sig verkligheten. Dess värre går denna regeringsadvokatyr ut över ungdomars möjligheter att få arbete, utbildning eller praktik. Det ligger i dessa regeringsförslag också några principiella utbildningspolitiska frågor. När man tar samman de olika förslagen som berör gymnasieskolan finner man en smygande omläggning av yrkesutbildningen så att den förläggs till företagen. Moderaterna, som egentligen aldrig har ställt upp för den integrerade gymnasieskolan, ser här chansen att genom successiva förändringar bryta upp den integrerade gymnasieskolan. Vissa elever skall ges en mer direkt yrkesutbildning förlagd till företag, där det inte är så viktigt med de allmänna ämnena, medan andra elever skall gå i den traditionella gymnasieskolan. Det är en smygande omvälvning av gymnasieskolan i högerpolitikens anda. Vi beklagar att den borgerliga regeringen sysselsätter sig med olika skenlösningar vad gäller ungdomens möjligheter till en meningsfull utbildning. Enligt vår mening borde de möjligheter som faktiskt står till buds redan ha använts bra mycket effektivare. Det gäller t.ex. besluten om gymnasieskolans kapacitet. Dess värre har vi år från år fått uppleva hur de borgerliga regeringarna beräknat ett alldeles för lågt antal platser i gymnasieskolan. Förra året ökade riksdagen gymnasiekapaciteten — i enlighet med en socialdemokratisk partimotion — till att omfatta minst 100 26 av årskullen 16-åringar. Tyvärr krånglade regeringen också detta år med dimensioneringssiffrorna, vilket utskottet föreslår att riksdagen nu rättar till genom att bifalla årets socialdemokratiska dimensioneringsyrkande. Men det är fortfarande otillfredsställande att gymnasieskolans omfattning inte skall kunna anges i så god tid att kommuner och skolmyndigheter får förutsättningar att också göra verklighet av besluten. få De borgerliga företrädarna i utskottet skall dock ha en eloge för att de stod fast vid besluten från i fjol om en 100-procentig dimensionering, även när re3eringen inte till fullo ville svara upp mot detta. Det är vidare av värde att vi i utbildningsutskottet i enighet gjort en hel del uttalanden om flexibilitet i planeringen, som jag hoppas skall ha betydelse för gymnasieskolans organisation. I denna anda uttalar sig utskottet också enhälligt för en utökad försöksverksamhet inom de naturvetenskapliga och tekniska linjerna samt inom den sociala servicelinjen — intressanta förnyelseförsök som inte bör begränsas på det sätt regeringen föreskrivit. Genom flexibilitet och en stor generositet mot förnyelse av gymnasieskolans verksamhet och ett vettigt användande av systemet med korta yrkesinriktade och påbyggbara kurser skulle gymnasieskolan på ett helt annat sätt än nu kunna möta också skoltrötta ungdomars utbildningsbehov. Detta är alltså något som kan äga rum inom den nuvarande gymnasieorganisationen. Men det behövs enligt vår mening också ett samlat program för uhgdomens utbildning och arbete. I detta bör ingå förslag om utbildningar där praktik och skolverksamhet varvas, utbildningar som har ett mål och garanterad kvalitet även då verksamheten är förlagd till arbetsplatser. Även när man anordnar alternativa studievägar för ungdomar som är starkt skoltrötta, får man inte tappa ambitionerna. Det är t.ex. viktigt att också dessa elever erbjuds för dem upplagda studier i allmänna ämnen, t.ex. svenska och orientering om samhället. För att motivera ungdomar för utbildning måste denna anpassas till deras behov. Extra stödinsatser kan ofta behövas för de svagt motiverade, något som klart har framgått vid de introduktionskurser som har ägt rum inom ramen för kortkursverksamheten. Förslagen i det samlade åtgärdsprogram som vi kräver måste vara så seriösa att de kan accepteras av ungdomar, lärare, fackliga organisationer och kommuner, dvs. alla de som i dag protesterar mot regeringens förslag. I ett samlat program måste också en mängd frågor ingå som regeringen har undvikit att ta upp i den proposition som vi nu behandlar. Det gäller främst frågan om ett förbättrat studiestöd för de ungdomar som genomgår utbildning i gymnasieskolans regi. Vidare måste studieoch yrkesorienteringen förstärkas för denna ungdomsgrupp. Och det gäller att lagstifta så att tillgång på praktikplatser säkras. Programmet måste realistiskt utgå från att många ungdomar är skoltrötta. Vad dessa ungdomar önskar är främst ett jobb. Man får då inte göra avkall på ambitionen att verkligen skaffa fram dessa eftertraktade arbetstillfällen och skylla ifrån sig med tal om att ”ungdomar inte känner för att arbeta”. Jag förstår inte vad det resonemanget var avsett att leda till i denna diskussion. Från socialdemokratisk utgångspunkt kan vi aldrig ge avkall på ambitionen att verkligen försöka skaffa fram arbetstillfällen åt ungdomarna. Vi tror på deras vilja att arbeta. Inom utbildningspolitiken får man inte lura på ungdomar utbildningsmässiga skenlösningar — och vi anser att det är skenlösningar som presenteras i proposition 145. Jag hoppas att det finns några borgerliga riksdagsledamöter som har tagit intryck av proteststormen mot regeringens s.k. ungdomsproposition och kan förena sig med oss socialdemokrater i de två reservationer som vi har avgivit vid utbildningsutskottets betänkande. De innebär avslag på proposition 145 och krav på att ett samlat åtgärdsprogram för ungdomens utbildning och arbete skall föreläggas riksdagen till hösten. Jag yrkar bifall till de två reservationerna vid utbildningsutskottets betänkande.